Fru talman! Maria Stockhaus har frågat mig om jag är beredd att förlänga taxameterdispensen under 2021. Först och främst vill jag understryka att taxitrafik är en viktig del av transportsystemet. Hittills har det funnits krav på att taxifordon ska ha taxameterutrustning installerad, samtidigt som det har funnits möjlighet att få dispens om det funnits synnerliga skäl för det. Riksdagen beslutade 2014 att tillkännage för regeringen att den nuvarande möjligheten att bevilja taxameterundantag bör upphävas. Det var ett av skälen till att regeringen utarbetade förslag till nya regler på taxiområdet. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag i juni 2018. Moderaterna var ett av de sju partier som röstade ja till regeringens förslag. Möjligheten till så kallad taxameterdispens avskaffades därför från den 1 januari 2021. Det huvudsakliga syftet med att avskaffa taxameterdispensen är att förbättra Skatteverkets möjligheter att bedriva skattekontroll av taxiverksamhet. Det är en viktig del i arbetet med att skapa ordning och reda i taxibranschen. Mot bakgrund av coronapandemin och dess påverkan på branschen inkom förslag under våren 2020 på att återinföra möjligheten att meddela taxameterdispens eller så ser man till att dispensen skulle förlängas. Regeringen remitterade därför i september ett förslag om en tillfällig förlängning av dispenserna. Ingen av remissinstanserna var positiv till förslaget. Svenska Taxiförbundet framförde till exempel i sitt remissvar att en bibehållen möjlighet att få dispens från taxameterkravet skulle innebära att ett fåtal aktörer gynnas på bekostnad av den stora merparten taxiföretag.
Fru talman! Jag tackar statsrådet så mycket för svaret. Som infrastrukturministern påpekade har covid-19 slagit hårt mot transportbranschen i allmänhet och taxibranschen i synnerhet. Det gäller även hyrverksbranschen, som är en liten del av det som klumpas ihop under taxibranschen. Freys Hyrverk i Stockholm har till exempel förlorat 90 procent av sin omsättning under 2020. Det är exceptionella omständigheter som har drabbat branschen, och det kräver exceptionella åtgärder. Tyvärr agerar regeringen sent och oftast inte tillräckligt. Det gäller flera andra områden inom transportområdet, till exempel YKB och förlängningen av det, som vi ska debattera i morgon, samt trafiktillstånden för yrkestrafik, som orsakar problem när bolag är tvungna att ställa av sina fordon under lång tid för att minska sina kostnader. Fru talman! Som infrastrukturministern påpekade stod vi moderater bakom de nya regleringarna av taxibranschen. De nya regleringarna delar upp taxibranschen i dels taxibilar med traditionell taxameter, dels taxi där man betalar ett fast pris och bokar sin resa via en godkänd beställningscentral. Syftet, som vi står bakom, är att få en taxibransch där aktörerna har likvärdiga villkor, där fusk kan stävjas och där resenärer kan känna sig trygga. Den möjlighet till undantag från att ha taxameter som Transportstyrelsen tidigare kunde ge togs bort i samband med den nya lagstiftningen. Enligt lagstiftningen ska bilar som inte har taxameter ha något som kallas särskild utrustning för taxifordon. Det intressanta är att det inte finns någon sådan utrustning att köpa i dagsläget. De som tar fram taxametrar och annat hävdar att detta är för dyrt att ta fram och att de krav som Sverige ställer på tekniken i den här utrustningen är mycket högre än till exempel i Norge, där man har valt att använda en app som är betydligt billigare och enklare. Att ligga på för utvecklingen av den här andra utrustningen har under pandemin inte riktigt varit i fokus för taxibolag och hyrverk, med tanke på att man just nu kämpar för sin överlevnad. När regeringen föreslog förlängningen skickades den ut på remiss. Så var det absolut. Men att det inte var någon som var positiv, som statsrådet säger i sitt interpellationssvar, stämmer inte. Transportföretagens remisssvar var definitivt positivt till en förlängning. Läser man hela svaren från Svenska Hyrverksföreningen och Freys Hyrverk i Stockholm ser man att de väldigt tydligt skriver de att i första hand vill ha en egen lagstiftning för just hyrverksverksamhet i och med att det inte är samma sak som vanlig taxiverksamhet. Om det inte är möjligt vill de absolut ha en förlängning av dispensmöjligheten. Det som står i svaret om remissinstanserna och hur de agerat stämmer inte, eftersom det var flera som var positiva till en förlängning med tanke på omständigheterna. Konsekvensen av detta blir att framför allt de som har hyrverksverksamhet, bland annat Freys Hyrverk, som har funnits ända sedan de körde med häst och vagn, men även företag som bara kör samhällstransporter mot fakturor och som också skulle falla in under den här andra typen av taxiverksamhet helt enkelt får lägga ned sin verksamhet nu. Det är inte ekonomiskt möjligt för dem att köpa taxametrar till sina bilar. Det finns ingen annan utrustning, och de får inte förlängt. Tycker statsrådet att det är rimligt att de här bolagen nu tvingas lägga ned sin verksamhet? Det är där vi står nu.
Fru talman! Jag tycker att det är ett slarvigt påstående att regeringen agerar för lite och för sent. Redan den 17 mars, precis i inledningen av hela pandemin, kallade jag in samtliga branscher, inklusive flyget, sjöfarten, godstransporterna och persontransporterna, för att kunna få in synpunkter snabbt och bereda dem, så att vi i tur och ordning kunde leverera historiskt många förslag för att stödja transportbranschen, både med generella insatser och med specifika insatser. Vid ett flertal tillfällen var jag i utskottet och informerade bland annat Maria Stockhaus och andra företrädare för Moderaterna. Jag såg inte att det kom några andra förslag därifrån, mer än möjligtvis avskaffande av flygskatten, vilket även en och annan bransch föreslog. Jag tror att de flesta i dag inser att ett avskaffande av flygskatten när det inte går några flyg kanske inte hade varit den lämpligaste åtgärden att lägga resurser på. När det gäller taxibranschen röstade Maria Stockhaus tillsammans med 270 andra ledamöter i Sveriges riksdag för den proposition som vi nu talar om. Under två års dispenstid har man sedan haft möjlighet att förbereda sig för införandet av den nya taxameterlagstiftningen. Mot bakgrund av pandemin ville jag ändå pröva möjligheten att se om vi behöver ge dispens. Därför remitterade vi det här förslaget på regeringens initiativ, men det kom som sagt en bedövande kritik mot det. Svenska Taxiförbundet skriver i sitt remissvar: "Merparten av taxiföretagen har kostnader för taxameterutrustning, medan ett fåtal hittills har kunnat få undantag och därmed minskade kostnader, vilket är en konkurrensfördel vid offentliga upphandlingar. Om möjlighet till dispens från taxameterkravet återinförs, om än med en restriktiv tillämpning, gynnas därmed ett fåtal aktörer på bekostnad av den stora merpart taxiföretag som är ålagda att uppfylla taxameterkravet och som därmed har denna kostnad."

Som branschorganisationen samlat säger: "Om möjlighet till dispens från taxameterkravet återinförs . gynnas . ett fåtal aktörer på bekostnad av den stora merpart taxiföretag som är ålagda att uppfylla taxameterkravet och som därmed har denna kostnad." Vi har en taxibransch som har stora ekonomiska bekymmer. Taxiåkare över hela landet pressas hårt ekonomiskt men har tagit ansvaret och installerat taxameterutrustning. Man har tagit den kostnaden för att man vill medverka till ordning och reda och minskade möjligheter till skattefusk. Den som sköter sig ska också ha en fördel och förtur vid till exempel offentliga upphandlingar. Nu vill uppenbarligen ändå Maria Stockhaus öppna denna möjlighet. Jag är lite nyfiken på att höra hur Moderaterna resonerar i det här fallet.
Fru talman! I kris prövas ledarskap. För oss är det uppenbart att regeringen har fallerat på många olika sätt när det gäller hanteringen av krisen. Att ha möten och lyssna på vad branschen tycker och vilka problem de har är en sak, att komma till skott och fatta beslut är en helt annan sak. Det är framför allt där som regeringen har varit senfärdig. Den har gjort det krångligt och svårt att söka, och dessutom tar det lång tid att få ta del av bidragen. Det är många branscher som har problem. Det går inte att ersätta alla till 100 procent. Det är viktigt att man säkerställer att de branscher vi har i Sverige och de verksamheter som finns överlever krisen. Hyrverksbranschen ser i dagsläget inte att den kan överleva på grund av att det inte går att fortsätta att ha dispens under ett år till så att den får ett år till på sig att återhämta sig och se till att det kommer fram en utrustning. Den måste kunna erbjudas ett alternativ. Det är en verksamhet som inte är reguljär taxiverksamhet. Det gäller också en del företag som bara sköter vissa samhällstransporter och inte bedriver någon taxiverksamhet vid sidan om. Enligt lagstiftningen ska det vara sjysta villkor och finnas möjlighet att kontrollera och undvika skattefusk i taxibranschen. Det står vi självklart bakom. Men vi tycker inte att det är rimligt med tanke på omständigheterna att bolag ska behöva gå under på grund av att man inte förlänger dispenser. Det gäller även de andra delarna med YKB och trafiktillstånden som också ställer till problem. Det är inte rimligt att man hamnar i en sådan situation. Det gäller speciellt med tanke på att det i dagsläget inte finns utrustning för de företagen att köpa som inte är taxameter. Antingen får man säkerställa att hyrverken får en egen lagstiftning, vilket de efterlyste i sina remissvar om förlängningen, eller så ser man till att de får förlängt under ett år till för att hitta en lösning när det gäller annan utrustning. Man behöver också se över de tekniska kraven på utrustningen så att det landar på en rimlig nivå och att man använder modern teknik. Det går till exempel att titta på Norge där man har appar. Min fråga till infrastrukturministern är åter: Är det rimligt att hela hyrverksbranschen nu går under på grund av att man inte förlänger dispensen för den under ett år?
Fru talman! Tack, Maria Stockhaus! Jag noterar att jag inte fick svar på frågan om hur Maria Stockhaus och Moderaterna ställer sig till Svenska Taxiförbundets svar om osjysta konkurrensvillkor och hur det skulle drabba de taxiföretag som har skött sig. Det är faktiskt också taxibolag som går under. Pandemin har dragit undan benen på väldigt mycket näringsverksamhet i Sverige. Vi har gjort historiskt stora insatser - jag tror att det är 325 miljarder - för att hitta olika former av stöd, generella och specifika, för att säkerställa att många ska kunna klara den belastning det innebär. Det är klart att det slår hårt även i taxibranschen. Att då behålla en konkurrensfördel för den som inte gjort investeringar får man ändå med förlov sagt se som att det kan innebära en snedvriden konkurrensmöjlighet. Dispensen har ändå funnits under två års tid. Det har funnits förutsättningar att kunna ställa om. När det sedan gäller den allmänpolitiska reflektionen säger Maria Stockhaus att det inte räcker att bara lyssna in synpunkter utan att man också måste lägga fram förslag. Jag vill påminna Maria Stockhaus om att vi väl aldrig har haft så många förslag i Sveriges riksdag som vi har beslutat om som under den här tiden, och ibland efter extremt kort tid. Det gäller kreditgarantierna till flyget. Propositionen lades fram, och mindre än ett dygn senare beslutades det om den av Sveriges riksdag. Riksdagen har ställt upp på ett fantastiskt bra sätt. Vi har fattat väldigt många beslut för att klara en omställning. Det har varit i form av historiskt många extraändringsbudgetar inte minst på transportområdet. Det har gällt allmän trafikplikt, stöd till flygplatser och beredskapsflygplatser, kollektivtrafikstöd och sjöfartsstödet. Listan är lång på alla de insatser som har gjorts under den här tiden. I många fall har det också gjorts i samklang och i samarbete med oppositionen. Vid väldigt många av de tillfällen jag har varit i trafikutskottet har inte Moderaterna stått med en lista med fler förslag. Det jag kan påminna mig om gällde flygskatten. De allra flesta bedömare tror att det inte hade varit ett verkningsfullt styrmedel i ett läge där det inte går några flyg. Jag går tillbaka till grundfrågan. Vi prövade möjligheten att se om det fanns engagemang och intresse för en förlängd taxameterdispens. Det var en väldigt tydlig översvallande majoritet av remissvaren som sa: Nej, det går inte. Svenska Taxiförbundets remissvar tycker jag på ett tydligt sätt belyser varför. Nu får Maria Stockhaus en gång till på sig att svara på frågan om Moderaternas inställning till det som Svenska Taxiförbundet framför om att det riskerar att snedvrida konkurrensen och ge en konkurrensfördel vid upphandling för de företag som inte valt att under denna tvåårsdispens införskaffa en taxameterutrustning. De skulle därmed få möjlighet att konkurrera till exempel vid offentlig upphandling med lägre kostnader än dem som har skött sig. Hur ser Moderaterna på det dilemmat?
Fru talman! Det finns en praktisk fråga om hur utskotten fungerar. Sådant som berör ekonomi och budget hanteras i finansutskottet. De förslag som vi har haft från den moderata trafikkommittén har vi spelat in till våra kollegor i finansutskottet. Det är också där som Moderaterna har drivit regeringen framför sig inte minst när det gäller stöd till företag, där regeringen har varit väldigt senfärdig. Jag noterar att infrastrukturministern inte med ett ord nämner hyrverk, vilket är en speciell bransch. Den är inte jättestor i Sverige. Men den finns i Sverige, och den finns framför allt i de stora städerna. Det är en väletablerad verksamhet. Att anklaga den för att inte sköta sig är slarvigt. Hela den nya lagstiftningen om taxi handlar väldigt mycket om att komma åt och kunna kontrollera att det inte sker fusk i de nya fenomenen som Volt, Uber och sådant som har kommit fram. Hyrverken är företag som har funnits i Sverige under lång tid. De sköter sig, betalar sina skatter och har anställda med kollektivavtal. De hamnar nu i kläm. Det verkar inte som att man läste hela deras remissvar. De var väldigt tydliga med att det behövs särskild lagstiftning för hyrverken i och med att det är en speciell typ av verksamhet som nu riskerar att försvinna helt och hållet i Sverige i och med att dispensmöjligheten inte förlängs. De bedriver en annan typ av verksamhet än taxi. Det är en separat bransch. Jag återkommer till frågan att man behöver se över lagstiftningen om hyrverken så att de får en chans att överleva och att man behöver säkerställa att de får dispens från kravet på taxameter under 2021 så att vi inte förlorar denna anrika bransch i Sverige som fyller en viktig funktion.
Fru talman! Jag konstaterar först att jag inte heller denna gång fick svar från Maria Stockhaus om hur hon ser på Svenska Taxiförbundets remisssvar om konkurrensen i taxibranschen och de taxiägare som sköter sig. Det andra är att Maria Stockhaus hör till de 271 ledamöter som ställde sig bakom ett förslag som låg på riksdagens bord. Det sa: Om två år kommer vi att införa krav på taxameter. Det innebär att hela branschen och alla aktörer under två års tid har vetat att de har haft den tiden på sig att ställa om och kunna klara en omställning inför de nya regler som vi gör för att man ska förhindra skattefusk. Det handlar om att man ska se till att vi har en bra ekonomisk kontroll på verksamheten i en bransch som ofta har varit drabbad av en del oseriösa entreprenörer. Dit hör naturligtvis inte Freys Hyrverk. Det är ett renommerat, väldigt etablerat och bra företag. Men samtliga företag inom hela denna sektor har haft över två år på sig att kunna anpassa sig. Vad riksdagen gjorde då, och vad Maria Stockhaus i det sammanhanget röstade för, var att ge ett tydligt besked till en bransch som under lång tid hade klagat på att det var oklara regler om vad som gällde för taxameter. Det fanns återkommande rapporter om att man i brist på den regleringen riskerade att ha en del som hade skatteundandrag och därmed fick konkurrensfördelar. Nu skapar vi ordning och reda. Vi fick ett tydligt regelverk. Det hinner knappt träda i kraft förrän Moderaterna är där och återigen föreslår att man kanske ändå inte ska tillämpa det man själv har röstat för. Jag tycker ändå att det är lite anmärkningsvärt.